Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 16 behandlas flera motioner om huruvida bidrag skall utgå eller inte utgå till en bit tunnelbana mellan Danderyd och Täby. Frågan gäller här om man skall satsa stora pengar på en dyr liten stump tunnelbana eller om man skall satsa en betydligt mindre summa och för den få en upprustad Roslagsbana med sammanlagt mångdubbel längd. Frågan om Roslagsbanan är inte ny. Debatten har pågått med tilltagande styrka och hätskhet i ungefär 20 år. Det har varit en kamp mellan befolkningen, som vill ha ett väl fungerande trafikmedel, och de styrande i stat och landsting, som oftast velat lägga ner banan. Man har lagt ner bit för bit. Det är ungefär som när man sågar sönder ett träd och först börjar med kvistar och grenar. Roslagsbanan betjänade förr nästan hela Roslagen. Men bit för bit sågades Roslagsbaneträdet av. Först delen Faringe-Gimo, sedan delen Norrtälje-Rimbo. Så delarna Uppsala-Rimbo och Rimbo-Hallstavik. Då hade man tagit de flesta yttre grenarna. Medan allt detta hände var oppositionen stark mot detta sätt att handskas med människor. Men de flesta som drabbades bodde i glesbygd, och deras bittra klagomål hörs sällan tillräckligt starkt för att ge resultat i positiv riktning. Det utlovades högtidligt att alla indragna tåglinjer skulle ersättas med bussar. Men efter en tid drogs vissa busslinjer in, så att människorna vid dessa blev helt lämnade åt sitt öde. Ett länsbolag bildades för trafiken. Glesbygdens folk i dessa trakter fick höra talas om att man i andra delar av länet fick pendeltåg och tunnelbanor, men själva fick de i många fall bara vara med och över skatten betala subventioner till dem som har god trafik och billiga månadskort. Subventionerna i länet kostar nu ungefär 1 000 kr. per person och år. Men kvar var Roslagsbanan mellan Stockholm och Rimbo och ut till Österskär. Nu ville nedläggningsivrarna lägga ner även dessa delar, alltså själva stammen på Roslagsbaneträdet. Men då blev det svårare. Det berörde många människor. Striden har stått hård under många år. Landstinget i Stockholms län har fattat beslut i frågan både 1975 och 1980. Vid båda tillfällena har partigrupperingarna varit desamma. Socialdemokrater och folkpartister med ett enstaka undantag är för nedläggning av Roslagsbanan. Moderater, centerpartister och kommunister är för ett bibehållande av Roslagsbanan. Det som förvrängt hela debatten är att man hela tiden jämfört kostnaderna för en tunnelbana utbyggd till Täby, alltså 4-5 km, med kostnaderna för en upprustning av Roslagsbanan i hela dess längd, 8-9 mil. En sådan jämförelse är orimlig, men trots det har den gjorts år efter år. Tunnelbaneanhängarna har åter och åter försökt bevisa att en upprustning av Roslagsbanan i hela dess längd skulle bli dyrare än deras lilla tunnelbanestump till Täby. Ändå har de inte lyckats. Av handlingarna i landstinget framgår att kostnaderna för byggande av tunnelbanestumpen skulle bli ca 700 milj.kr. i investeringskostnader och att statsbidraget skulle uppgå till 200 milj.kr., medan normalt underhåll av befintlig Roslagsbana sammanlagt inte skulle överstiga 200 milj.kr. för en tioårsperiod. Mellan de båda besluten i landstinget åren 1975 och 1980 hände en hel del. Det pågick en namninsamling för bibehållande av Roslagsbanan. Ca 40 000 människor skrev på. Det ordnades också i samband med valet 1979 kommunala folkomröstningar i Täby och Vallentuna kommuner. I båda kommunerna uttalade sig en förkrossande majoritet för bibehållande av Roslagsbanan och mot alternativet med tunnelbana till Täby. Men hela denna opinionsyttring hade tydligen socialdemokrater och folkpartister i Stockholms läns landsting inte en aning om när de röstade mot Roslagsbanan. I en motion vid förra årets riksmöte hade jag tillsammans med Jan-Eric Virgin begärt att regeringen skulle ta upp förhandlingar med Stockholms läns landsting för att säkerställa fortsatt järnvägsdrift i länets nordostregion. Motionen avstyrktes av trafikutskottet med hänvisning till pågående utredningsarbete om förutsättningarna för den godsoch persontrafik som berör Stockholmsregionen, som man skrev. Vad man syftade på var den s.k. Stockholmsutredningen, tillsatt den 27 mars 1980. Med samma motivering avstyrktes en centermotion med samma syfte som vår. Riksdagen följde utskottets förslag. Trots detta riksdagens otvetydiga beslut att vänta på utredningen biföll kommunikationsministern i slutet av förra året en hemställan från Storstockholms lokaltrafik om att få lägga ned ca 13 km av Roslagsbanan. Det gäller delen mellan Rimbo och Kårsta. Då har man tagit en bit till. Detta beslut är för mig en gåta, mot bakgrund av riksdagens beslut. I årets budgetproposition har några medel inte tagits upp för tunnelbanestumpen till Täby. Det tycker vi moderater på Stockholmslänsbänken i riksdagen är bra. Vi har i en motion uttryckt vår tillfredsställelse med det och menar att Roslagsbanan är en väl fungerande trafikapparat, som kan bevaras också i framtiden. Men detta tyckte inte trafikutskottet om. Motionen avstyrks enhälligt. Visserligen föreslås inga direkta medel till tunnelbanan — och det är bra — men utskottet ansluter sig till vad som sägs i motioner från socialdemokraterna och folkpartiet om att bidrag till byggande av tunnelbanor skall kunna utgå. Visst kan bidrag utgå och omfördelningar göras om man regionalt vill göra så, men utskottet nöjer sig inte med detta — om man ändå hade gjort det! — utan skriver: ”Utskottet förutsätter vidare att därest medel för byggande av tunnelbana skulle erfordras under år 1982 sådana medel utgår inom ramen för medelstilldelningen för regionen.” Och man säger att detta av riksdagen bör ges regeringen till känna. Det är, som jag ser det, en klar beställning av medel till tunnelbanan, trots att inte något anslag föreslagits. Jag är glad om jag skulle ha fattat fel i detta avseende, men jag tror inte det. I en centermotion begärs, liksom vi gjorde under förra året, överläggningar mellan staten och Stockholms läns landsting i frågan. Men det finner utskottet inte påkallat utan avstyrker motionen. Nu gör man sig inte ens besväret att hänvisa till den utredning som man skyllde på förra året. Vi har känt oss svikna många gånger. Sveket mot Roslagens folk när det gäller Roslagsbanan har pågått under lång tid och i många faser och skepnader. Men vi ger inte upp kampen för Roslagsbanan, trots att denna är stympad. Trafiken på Roslagsvägen, oljepriserna, investeringskostnaderna och folkökningen i Roslagskommunerna — allt talar till Roslagsbanans förmån. Och den kan absolut inte ersättas med en kort stump tunnelbana till Täby. Mot ett enhälligt utskott är det knappast någon mening att yrka bifall till vår motion, och därför avstår jag från det. Men det betyder ingalunda att vi i Roslagen kommer att böja oss för dumma beslut. Kampen för en bevarad och upprustad, väl fungerande Roslagsbana kommer att fortsätta.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1980/81:16 behandlas bl.a. motion 1505 av mig och några medmotionärer från Skåne. I yrkandet hemställs att statens vägverk ges i uppdrag att vid fördelning av anslag beakta behovet av vägförbättringar och utbyggnader i Skåne. Bristerna är speciellt stora på de mindre vägarna i de mellersta och sydöstra delarna av landskapet. Under en lång följd av år har Skånelänens vägbyggnadsanslag varit i underkant, trots vikande sysselsättning. Det är allmänt bekant att Skåne har ett av de svåraste sysselsättningslägena i landet. Mot den bakgrunden bör en omfördelning av väganslagen ske till de båda Skånelänens fördel. Också en annan faktor bör vägas in i sammanhanget, nämligen det underskott som uppkommit på grund av de två svåra vintrar som Skåne fått uppleva. Detta är någonting som man ej har kunnat förutse vid anslagsberedningen, och det borde därför rättas till i efterhand. Om inte en omfördelning av väganslagen sker eller extra medel tillförs Skåne, kommer detta underskott, som uppstått på grund av naturkrafterna, att belasta underhållet och förbättringen av vägarna i landskapet. Det skulle innebära en kapitalförstöring som vi inte anser vara riktig. Trafikutskottet har inte haft förståelse för detta. Utskottet hänvisar till de planeringar som sker, och man pekar på att planeringsmyndigheterna har att göra flerårsoch långtidsplaner. Vi motionärer har full förståelse för detta, men trafikutskottet har tydligen inte riktigt satt sig in i de problem som uppstår då vädrets makter drabbar Skåne. Om flera svåra vintrar drabbade Skåne, skulle mestadelen av de vägunderhållsmedel som anslagits behöva användas för vinterbruk. Det eftersatta underhåll som då uppkommer sommartid innebär en kapitalförstöring, något som jag anser att utskottet borde ha satt sig bättre in i innan man avstyrkte motionen och därmed förslaget att ge Skånelänen mera pengar till vägarbetena. Att låta bli att underhålla vägarna innebär som vi ser det inte bara en kapitalförstöring. Det försvårar också framkomligheten för människorna. Som vi har pekat på i motionen strävar vi efter att skapa ”ett rundare Skåne”. Vi vill med andra ord försöka förkorta restiderna mellan olika orter för att därmed öka rörligheten på arbetsmarknaden och möjliggöra en ökad sysselsättning inom området. Trafikutskottet har tydligen inte förståelse för att en god vägstandard är av betydelse för att detta skall kunna förverkligas. Svårigheterna för människorna kommer att öka och vägstandarden kommer att försämras genom den borgerliga regeringens neddragning av vägbudgeten med 1 miljard kronor i förhållande till den programnivå som anbefalldes i 1979 års trafikpolitiska beslut. Utskottets skrivning och regeringens proposition innebär med andra ord att svårigheterna att ta sig fram på de mindre skånska vägarna blir allt större. Som framhålls i den socialdemokratiska reservationen nr 10 borde anslaget ligga på en annan nivå, så att man kan upprätthålla en hygglig vägstandard och så att kapitalförstöringen inte förvärras för varje dag som går. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det har länge funnits ett beprövat sätt för politiker att göra sig populära. Det är att ta upp och driva en lokal fråga — gärna av den typen att det kan bli någon form av gåva, så att man kan visa att man verkligen har handlat. Det är inte bara i Sverige vi har haft den modellen — den finns nog i alla demokratiska länder. Förutsättningen för att man skall lyckas med en sådan gåva är dock att lokalbefolkningen vill ha den. Socialdemokraterna i Bohuslän har motionerat bl.a. om en bro mellan Hamburgön och Hamburgsund. Det kan låta jättebra. Det där med att bygga broar är ju populärt på de flesta håll, och lokalbefolkningen brukar ju vilja ha en bro. I detta fall är det litet speciellt. Lokalbefolkningen är inte särskilt intresserad av den här bron. Man är så litet intresserad av att få den att man har skrivit på protestlistor mot den. Man säger att så länge färjan fungerar så bra som den gör vill man inte ha en bro. Detta beror väl i någon mån på speciella lokala förhållanden. Färjan i Hamburgsund går mitt inne i ett samhälle. Den utgör förbindelsen inne i samhället, och den är en mycket bekväm väg för cyklister och fotgängare. Nu skall vi komma ihåg att det är många äldre som bor på Hamburgön och att affärerna ligger på fastlandet. En bro skulle hamna en bit ifrån samhället. Den skulle betyda en lång omväg. Den skulle innebära en klar försämring för alla fotgängare och cyklister. Nu hotar man med att det är risk för att det blir sådana våldsamma indragningar i färjetrafiken att det är bättre med en bro. Det är klart att den risken väl alltid finns, men det är inte några egentliga besparingar att göra på att glesa ut turerna på färjelinjen. Färjan måste vara bemannad dygnet runt. Varken sjukdomsfall, bränder eller andra olyckshändelser tar någon som helst hänsyn till tidtabeller. Därför måste färjan vara bemannad. Det är bemanningskostnaderna som är den största delen av driftkostnaderna för färjan. Kostnaden för den extra dieselolja som går åt för att någon gång köra färjan fram och tillbaka över det 90 meter breda sundet är inte alltför stor. Vidare är det så att pengarna till en eventuell bro inte finns. F. ö. finns det inga egentliga planer på en bro. Vägverket har liksom fått order att titta litet löst på frågan. Man har suttit och tittat på en karta och gjort mycket grova överslagsberäkningar. Det är det enda som finns i planerna. Bron är inte på något sätt projekterad, och man är på vägverket mycket noga med att påpeka att dessa överslagsmässiga kostnadsberäkningar antagligen inte håller. Sedan är det som sagt pengarna. De finns inte. Hur skall vi få fram dem? Det finns två sätt. Det ena är att låna utomlands till hög ränta. Det andra är att låta sedelpressarna gå. Inget av dem är bra för landet i vad det gäller inflationen eller i andra avseenden. Herr talman! Så länge färjan i Hamburgsund fungerar så som den gör är en färja för flertalet invånare på Hamburgön ett bättre alternativ än en bro. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ja, det är riktigt, Torkel Lindahl, så länge färjan fungerar så bra som den gör. Men vi vet alltså inte hur länge den gör det. Redanii höstas kom den första besparingspropositionen, som anvisade just indragning av färjeförbindelser och försämring av servicen som ett sätt att spara pengar. Vi har inte lagt fram vårt förslag för att bli populära i Hamburgsund eller på Hamburgön. Vi har lagt fram detta förslag därför att vi socialdemokrater vill ta ansvar för landets ekonomi, och landets ekonomi kräver att man minskar vägverkets driftkostnader. Så enkelt är det. Det är bara att konstatera att färjan i Hamburgsund nu är bemannad dygnet runt och går dygnet runt. Men det är inga självklarheter. Det finns öar som har tre förbindelser per dag och som inte har några nattförbindelser alls — men har dubbelt så stor befolkning som Hamburgön. Så har vi det exempelvis på Kosteröarna. Jag menar alltså att det är en fråga om hur långt pengarna räcker. Sedan kan vi också göra klart för oss att den här bron visst finns medtagen i vägverkets planer — den är visserligen inte inlagd i planen och den är inte projekterad, men förslaget är heller ingenting som helt löst har kommit upp ur tomma intet. Det är också så att Tanums kommun så sent som vid månadsskiftet januari-februari yttrade sig över länsstyrelsens skärgårdsutredning, och det yttrandet var som taget direkt ur den socialdemokratiska motionen i höstas. Likadant är det nu, nämligen med en klar motivering: en bro kan ge arbetstillfällen när den uppförs, den kan ge sysselsättning på varven och den kan betyda en hel del för Hamburgsund och Hamburgön när det gäller att förbättra service, ge möjligheter till sysselsättning osv. Detta är ju de fakta vi har att resonera om. Kommunen ställer alltså upp här. Det är märkligt att också Torkel Lindahls politiska vänner i Hamburgsundsområdet, som har varit med om att fatta det här beslutet, inte tidigare har fått reda på att man inte vill ha den här bron — den frågan diskuterades ju också i höstas. Nu är det så att Torkel Lindahl inte kan lämna några garantier för att färjeförbindelsen blir kvar oförändrad, och kommunikationsministern kan det inte heller. Därför är det alltså bra att ha beredskap för bron.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag inte kan lämna någon garanti, varken för färjeförbindelsen i Hamburgsund eller för några broar eller någonting annat i den vägen, men jag kan arbeta för att kommunikationerna skall fungera på det ena eller det andra sättet. Jag redogjorde i mitt första inlägg för anledningen till att jag inte ser något större hot mot den nuvarande servicen på färjan, nämligen att det faktiskt finns ett krav på att den skall vara bemannad dygnet runt. Då skall man inte hänvisa till andra öar, där det finns beredskap med viss brandkår och liknande och där ambulanstjänsten är uppbyggd på ett annat sätt. Jag återkommer till vad jag sade i mitt första inlägg: man kan inte få olyckshändelser och bränder att anpassa sig efter en tidtabell. Kravet-— eller skall vi säga Hamburgöbornas inställning — är ju att så länge färjan fungerar som den gör vill man inte ha en bro. Jag är en av dem som skulle ha den största personliga nyttan av att få en bro, men jag stöder helt Hamburgöbornas inställning. En bro skulle ge arbetstillfällen, sägs det. Ja, det är klart att det skulle behövas en del folk för att bygga den. Men samtidigt skulle man ta bort de fem arbetstillfällen som färjan ger, och de är faktiskt något mer långsiktiga än något års brobygge.

Herr talman! Jag är den förste att beklaga att det försvinner arbetstillfällen när man drar in färjeförbindelsen för att ersätta den med en bro. Den effekten är vi alla medvetna om. Det är naturligtvis så att staten som arbetsgivare har ett ansvar för att ge de fem människorna fortsatt arbete på annat statligt område. Torkel Lindahl har tidigare resonerat om broläget. Ja, det är en fråga som man kan och bör diskutera. Man bör självfallet försöka att anpassa broläget till befolkningens önskemål. Sedan vet Torkel Lindahl att vi i det här landet har en ekonomi som fullkomligt har raserats på några år. Det är ju detta förhållande vi har att ta hänsyn till. Så länge färjeförbindelsen fungerär så bra som den nu gör vill man ha färjan i stället för bron. Jag ställer upp bakom det önskemålet. Jag vill inte tvinga på Hamburgöborna en bro, om vi kan slippa bron och klara det med färjeförbindelsen. Jag kan också säga att efter det att Hamburgöbornas protester blev kända har jag fått många påringningar från stora delar av Bohuslän. Det har varit åtskilliga samtal, där man sagt: ”Vi har slagits länge för en bro. Ge då oss bron i nästa förslag.” Det kan vi ställa upp bakom. Men nu är det bara så, Torkel Lindahl, att när nästa besparingsproposition kommer eller nästnästa, om den här regeringen får chans att lägga fram så pass många besparingspropositioner — kanske man står inför faktum att förbindelsen måste försämras. Vad gör man då? Om man då skall ta tag i brobyggnadsplaner och annat, så får befolkningen på Hamburgö finna sig i försämrade kommunikationer under åtskilliga år framåt. Det var det vi ville förebygga med vårt förslag. Jag är medveten om att bränder och sjukdomar inte anpassar sig efter turlistor. Men jag är också medveten om att man, när ekonomin inte räcker till, kanske blir tvingad att göra inskränkningar i färjetrafiken som innebär att det är stopp exempelvis mellan kl. 22 och kl. 5 på morgonen. Frågan är alltså: Vill Hamburgöborna även i det läget ha färjan, eller föredrar de möjligen en bro?

Herr talman! Säger man ”så länge som färjan fungerar som den gör, så föredrar man den framför en bro”, torde svaret på Karl-Erik Svartbergs fråga vara helt givet. Försämringar gör att en bro blir ett alternativ. Sedan har färjeförbindelsen varit hotad på det sätt som Karl-Erik Svartberg angav i sitt senaste inlägg. Det har varit tal om att man skulle slopa all trafik på natten och liknande. Det skulle ge besparingar, gudbevars. Det var under den socialdemokratiska regeringens tid. Hamburgöborna gick ihop och slogs för sin färja, och nu har vi en bra fungerande färja. Jag tror att vi är eniga och kan fortsätta den kampen.

Herr talman! Runt om i Sverige ser vi nu de allvarliga följderna av regeringens vägran att följa 1979 års trafikpolitiska beslut. Regeringen har dragit ned väganslaget med mer än 1 000 milj.kr. i förhållande till beslutet och med närmare 650 milj.kr. i förhållande till vägverkets besparingsalternativ. Självfallet får detta en rad allvarliga följder för vägprojekt runt om i landet. Regeringens neddragning av anslaget innebär att nybyggnaden av riksväg 31 i Jönköpings län skjuts på en oviss framtid. Denna väg har länge legat i vägverkets planer, inte minst därför att det är länets mest olycksdrabbade väg. Förra året inträffade 107 olyckor, varav tre med dödlig utgång. Det har medfört att projekt som detta, som redan skulle ha varit i gång, nu har stoppats. De socialdemokratiska riksdagsmännen för Jönköpings län har påpekat detta allvarliga förhållande i en motion. Det är glädjande och också naturligt att socialdemokraterna i trafikutskottet anslutit sig till vår syn. Kurt Hugosson har tidigare som talesman för de socialdemokratiska reservanterna också gett uttryck för detta. Det innebär att om riksdagen bifaller den socialdemokratiska reservationen är detta en beställning på att starta riksväg 31 mellan Jönköping, Nässjö och Vetlanda. Dess värre har de borgerliga i trafikutskottet tyckt att det är viktigare att vara lojal mot regeringen än att medverka till att nedbringa antalet trafikolyckor på en mycket olycksdrabbad väg. Enda chansen att nu klara riksväg 31 i Jönköpings län är att de borgerliga riksdagsledamöterna från Jönköpings län följer den socialdemokratiska linjen. I andra sammanhang har vi fått uppleva hur borgerliga riksdagsledamöter från Jönköpings län talat väl om en nybyggnation av riksväg 31 — nu är vi framme vid sanningens ögonblick. Nu återstår att se hur mycket det borgerliga munvädret är värt för invånarna i Jönköpings län. Menar man allvar bör man stödja den socialdemokratiska reservationen i denna fråga. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman!

Jag beklagar att trafikutskottet inte tillgodosett motionens begäran. Det skulle ha varit lyckligt för nordostkommunerna om vi fått denna opartiska utredning. Jag hänvisar också till det särskilda yttrande som avgetts av centerns ledamöter i trafikutskottet, där centerns representanter framhåller att utbyggnad av tunnelbana ej bör komma till stånd, utan att Roslagsbanan i stället bör bibehållas och upprustas. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till ifrågavarande motion mot ett enigt utskott, men jag vill i detta sammanhang uttrycka den förhoppningen att vägverket följer regeringens budgetproposition som jag hoppas blir riksdagens beslut. Kommunikationsministern har i det här fallet följt vad berörda kommuner har uttryckt i den folkomröstning som ägde rum i mars 1980 i Vallentuna och Täby kommuner, då 94 90 i Vallentuna och 72 26 i Täby röstade för en bevarad och upprustad Roslagsbana. Jag tycker att det är oerhört viktigt och väsentligt att man då man har en så stark folkvilja som kom till uttryck i folkomröstningarna tar hänsyn till vad de enskilda människorna tycker, känner och vill. Trafiken i nordostkommunerna har diskuterats mycket, och många utredningar har kommit fram. Jag vill bara nämna att det tunnelbanealternativ som ställdes mot en upprustad Roslagsbana i folkomröstningen hade en nära dubbelt så hög årskostnad — 155 milj.kr. per år för tunnelbanealternativet mot 82 milj.kr. per år för Roslagsbanealternativet — och vidare en nära fyra gånger så hög investeringskostnad. Det skulle kosta ungefär 60 gånger så mycket att bygga 1 km tunnelbana som att rusta upp 1 km Roslagsbana. Denna kalkyl ger sålunda en rakt motsatt kostnadsbild mot vad som hävdas av majoritetsyttrande från landstingets trafikkontor och majoritetsyttrande från landstingets ordförandeberedning. En tunnelbaneutbyggnad innebär att den framtida samhällsutbyggnaden i nordost koncentreras till Danderydsberg och Täby centrums närhet, medan utvecklingen i de övriga Roslagssamhällena stagnerar. 70 000 människor har i dag Roslagsbanan på gångavstånd. Till en via Danderydsberg utbyggd tunnelbana till Täby centrum får endast 20 000 människor gångavstånd. De höga kostnaderna för tunnelbanebyggandet gör att Stockholms läns landsting måste ställa krav på tung bebyggelse kring varje tunnelbanestation. Vad får vi då för 80 km Roslagsbana med 40 stationer, som vi har i dag? Jo, en tunnelbana till Täby med tre stationer. Det är ju egentligen det som frågan gäller, för Roslagsbanan norr om Roslags Näsby kommer förmodligen att läggas ned bit för bit. Den nedläggningen har redan börjat. Den började den 12 januari i år med nedläggning av bandelen Rimbo-Kårsta. Vi befinner oss i dag i ett pressat ekonomiskt läge. Det ansträngda ekonomiska läget för vårt land kräver stor återhållsamhet när det gäller utgifter för såväl stat som landsting och kommuner. Det är en majoritet som i Stockholms läns landsting har beslutat om tunnelbana till Täby, en majoritet på fyra fem personer. Men jag vill också framhålla att utskottets skrivning längst ned på s. 16 är alltför positiv. Här ber jag att få hänvisa till vad herr Åkerlind tidigare berörde. Bollen ligger nu hos vägverket. Jag hoppas att vägverket, liksom regeringen har gjort, tar hänsyn dels till folkomröstningarnas resultat, alltså vad folkviljan har uttryckt, dels till det ekonomiskt pressade läge vi har i dag och inte anslår några medel för tunnelbanebyggande till Täby. Vi ger oss inte än i nordostkommunerna. Vi kommer att fortsätta kampen för en upprustad och bevarad Roslagsbana.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle är tjänstledig f. n. Han har under många år i riksdagen aktualiserat frågan om en bro över Dalälven vid Sundet-Hasselön. Frågan har då besvarats med hänvisning till att det är vägverket som fördelar anslagen och att riksdagen endast anvisar kostnadsramen. Under beredningen av besparingspropositionen uppdrogs åt bl.a. vägverket att redovisa olika besparingsalternativ. Bland de objekt som då togs fram fanns en indragning av färjan Sundet-Hasselön. Vägverkets utredning som låg till grund för förslaget har häftigt kritiserats just i det här fallet. Märkligt nog har den omväg som kostnaderna tydligen beräknats utifrån utgått från en förbindelse över Gysingevägen, som förutsätter en ombyggnad av denna väg och en ny bro som ännu ej beslutats. I vägverkets utredning har också sådana transporter som gäller busstrafik i kompletteringstrafikens form, mjölkbil, lantbrevbärarbil, soptransporter osv. inte angivits på de blanketter som skall spegla den nuvarande standarden. Vägförbindelsen över Dalälven vid Sundet-Hasselön har så gamla anor att vägen var kungsled redan på Gustav Vasas tid. Hedesunda som en sammanhållen enhet skulle, om denna förbindelse avbröts, delas mitt itu. En urgammal kulturbygd skulle genomgå en allvarlig amputation om denna förbindelse upphörde. Riksdagen har klassat nedre Dalälvsområdet som primärt rekreationsområde. Sju kommuner har genomfört en omfattande planering i enlighet med statsmakternas intentioner. En samordnad kommunal fysisk planering utifrån en kulturhistorisk områdesanalys och ett förslag till naturvårdsplan för området har utarbetats parallellt av särskilda projektgrupper. Det arbetet har sedan fått en bred remissbehandling i de sju kommunerna och de fyra berörda länsstyrelserna. Efter vad jag erfarit har samtliga remissinstanser ställt sig bakom förslagen till framtida inriktning av detta område som primärt rekreationsområde, till riktlinjerna för den kommunala fysiska planeringen och därmed till fortsatta insatser för att trygga och utveckla nedre Dalälven som primärt rekreationsområde. I utredningen har betydelsen av en bibehållen förbindelse till och genom detta område starkt betonats. Området är av riksintresse. Det är ett i vissa delar vildmarksbetonat område, som binds samman av ett mäktigt och mångskiftande vattensystem. Det ligger i en folkrik del av landet. Det lämpar sig inte för komfortsökande massturism. Här kan i stället behoven hos en naturoch kulturintresserad allmänhet tillgodoses, och området skulle kunna bli attraktivt utan att det krävs en dyrbar service och en stor mottagningsapparat. Det skulle kunna bli ett attraktivt mål för dagsutflykter för skolor, ideella föreningar och familjeutflykter, och det kan lätt nås från Stockholm och Mälardalen, från Uppsala och naturligtvis från Gävle, Sandviken och Avesta. Det är alltså många hundra tusen människor som skulle kunna få ett attraktivt utflyktsmål genom att få möjlighet att lätt komma till nedre Dalälvsområdet. Det är med stor oro och osäkerhet man undrar vad trafikutskottets majoritetsskrivning innebär. Dels åläggs nu vägverket en neddragning av sina ekonomiska ramar, dels har vägverket presenterat hur man kan uppnå en sådan besparing. Utskottet tillstyrker indragningar ”endast i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden”. Men vad det innebär, var smärtgränsen går, preciseras inte. Genom att bygga broar i stället för färjeförbindelser kan man minska driftkostnaderna med faktiskt relativt korta avskrivningstider. Förutom att skapa sysselsättning kan man alltså också minska driftkostnaderna. Detta är god ekonomi och god politik. Kommunikationsministern sade här i kammaren tidigare i dag att han kommer att följa upp det förslag som nu behandlas med ur sysselsättningssynpunkt räntabla förslag. Det är klokt politiskt handlande. Att använda alltför snabba nedläggningsgrepp, som angavs i besparingspropositionen, är däremot oklokt. Ministern synes alltså ha tagit intryck av argumenten i den socialdemokratiska motionen. Det vore därför tryggare om utskottet hade uppfattat nyanseringen i detta och tillstyrkt den socialdemokratiska motionen redan nu. Kommunikationsministerns allmänna formuleringar utan anvisade medel ger ju faktiskt ingenting konkret. Många, framför allt centerpartistiska, ledamöter har i de här frågorna ett starkt tryck på sig. En röst för det socialdemokratiska förslaget skulle ge större realism åt det som ministern anför i allmänna ordalag. Centern i Gävleborg gick ut i valrörelsen och krävde en bro över Dalälven vid Sundet-Hasselön. Skall centern i riksdagen medverka till att t.o.m. färjan dras in och ingen bro byggs? Den här voteringen blir spännande!

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå in i den här debatten, men efter att ha hört inläggen som rör pengar till T-banebyggen vill jag ändå framföra ett par synpunkter. Vi hari utskottet varit helt överens om principen att bidrag för byggande av tunnelbanor enligt gällande regler alltjämt skall kunna utgå. Detta är fastslaget i sista stycket på s. 16 i utskottsbetänkandet. Utskottet förutsätter vidare att därest medel för byggande av tunnelbana skulle erfordras under 1982 sådana medel utgår inom ramen för medelstilldelningen för regionen. Med denna skrivning har utskottet slagit fast att det är upp till regionen att prioritera medel som tilldelats regionen. Några extra pengar skall således inte utgå till tunnelbana vid vägverkets fördelning till regionerna. Jag kan också slå fast att landstingspolitiker från Stockholmsregionen och kommunalpolitiker från Täby kommun har förklarat sig nöjda med utskottets skrivning. När det statsfinansiella läget är kärvt måste givetvis besparingar ske över hela linjen, dvs. även i regioner där stora krav ställs på den kollektiva trafiken. Därför får vi inte glömma bort att alla regioner över hela landet har stora behov av medelsanvisningar, och även människorna i andra regioner har rätt att ställa krav. Vägverket har, som kommunikationsministern tidigare påtalat här i debatten, rätt att tilldela tunnelbanebygget i Stockholmsregionen eventuellt erforderliga medel på 5-10 milj.kr. Att så sker har vi i utskottet velat förhindra. Stockholmsregionen skall inte ha förtursrätt till den gemensamma potten — detta går i så fall ut över övriga landet. Men har jag fattat kommunikationsministern rätt här i dag, kommer regeringen att vid behov anslå extra medel för angelägna investeringar. Ett enigt utskott har genom sin skrivning klart fastslagit att därest medel för byggande av tunnelbana skulle erfordras under år 1982 sådana medel utgår inom ramen för medelstilldelningen för regionen.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

Herr talman! Sven-Gösta Signell åberopade ett anförande av mig här i kammaren i går. Jag är glad att Sven-Gösta Signell också har intresse för de dåliga glesbygdsvägarna. Det är på det här området fråga om svåra avvägningar, men jag anser att man måste ge vägförvaltningarna i glesbygdslänen större anslag, så att de kan åstadkomma acceptabla vägförhållanden också för de människor som bor bortom de stora allfarvägarna. Också deras produktion har betydelse för det svenska samhället. Därför är det inte mer än rimligt att också de får rätt till ett vägnät av acceptabel standard — det är ungefär vad jag sade i går. Ett vägnät av acceptabel standard tycker jag inte är någon orimlig begäran. I reservation 2 i trafikutskottets betänkande nr 16 finner jag att reservanterna före en ökad komfort på de trafikstarka vägarna vill ha till stånd en upprustning och beläggning av grusvägarna, så att de får en godtagbar framkomlighet. Man vill ha till stånd en omprioritering inom budgetramarna. Vägverket skall också öka medelstilldelningen till de län som har högst andel grusvägar och ge mindre till dem som redan har en hög andel asfalterade vägar. Det sägs vidare att i ett statsfinansiellt läge när vi inte har hur stora resurser som helst måste framkomligheten på glesbygdsvägnätet prioriteras före standardhöjning på riksvägnätet. Och man behöver gå in för att utöka insatserna på glesbygdsvägarna, förbättra näringslivets transportförhållanden och öka tillgängligheten till arbete, service osv. för glesbygdsbefolkningen. Det här stämmer väldigt väl med det jag sade under gårdagen. Sven-Gösta Signell uppmanade mig att rösta med reservation nr 4 som gäller byggande av vissa broar. Jag måste erkänna att jag inte ens vet var alla dessa broar ligger. Vad jag däremot talade om i går var hela glesbygdsvägnätet som vi bör försöka få resurser till. Det förvånar mig bara att det inte var fler som kunde stötta upp de synpunkter som finns med i reservation nr 2. Jag vill yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Byggande av broar bör rimligen inte gå på driftanslagen. Den som har lyssnat på debatten tidigare här i dag har hört att man räknar med att arbetsmarknadsverket kommer att vid sidan av väganslagen skjuta till pengar till brobyggen. Jag är helt inne på att vi inte skall använda driftanslagen till att göra stora investeringar — på den punkten är vi överens. Jag vill bara att driftanslagen används på ett sådant sätt att de kommer de sämsta vägarna till del i första hand.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att rätta till en felaktighet som jag hävdar fanns i Åke Gustavssons inlägg. Han påstod nämligen att ett bifall till den socialdemokratiska reservationen 10 skulle innebära ett automatiskt nybyggande av riksväg 31 i Jönköpings län. Sanningen är den att ett enigt utskott under punkten 19 a har avstyrkt Åke Gustavssons motion om nybyggande av riksväg 31. De anslagsökningar som socialdemokraterna kräver i sin reservation räcker bara till broarna och tunnelbanan, enligt vad som också sägs i reservationen. Men naturligtvis kommer även riksväg 31 att bli ombyggd så småningom. Tidpunkten för det fastslås emellertid inte av riksdagen, utan det är vägmyndigheterna som får göra den bedömningen enligt de riktlinjer som har dragits upp och de planer som finns inom resp. län. Det har alltså inte ett dugg att göra med frågan om ett bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag vill gärna att Wiggo Komstedt skall försöka läsa innantill i den socialdemokratiska reservationen 10. Efter det att man har refererat motionerna säger reservanterna bl.a.: ”Utskottet finner mot bakgrund bl.a. av det anförda en ökad anslagstilldelning för vägbyggandet i hög grad angelägen.

Att det i praktiken blir resultatet framgick också av det anförande som reservanternas talesman höll tidigare här i kammaren.
Herr talman! Den målsättning i reservationen som Åke Gustavsson refererar till finns även i utskottets skrivning. Vi är överens på den punkten. Jag hävdar fortfarande, Åke Gustavsson, att den socialdemokratiska reservationen inte anvisar några pengar till riksväg 31 i Jönköpings län. Det finns inte angivet någonstans. Åberopande innanläsningen vill jag bara att Åke Gustavsson slår upp s. 22 iutskottets betänkande och ser på punkten 19 a, där förslaget om nybyggnad av riksväg 31 avstyrks av ett enigt utskott.
Herr talman! Det här blir ju en formaliadebatt, eftersom vi diskuterar motiveringen i skrivningen. Av den socialdemokratiska motiveringen framgår att det finns utrymme för att klara en nybyggnation av riksväg 31. Uppenbarligen finns inte den viljan hos den borgerliga majoriteten. Det gör det litet ledsamt, inte bara för folk i Jönköpings län utan också för folk i exempelvis Skåne och Värmland, där man har behov av bättre vägar. Men enligt den borgerliga politiken får man t.o.m. finna sig i en minskning av underhållet av redan befintliga vägar.
Herr talman! Under hela den här långa debatten tror jag att alla har varit överens om att viljan att leva upp till de tidigare fattade besluten om långsiktiga lösningar på trafikpolitikens område finns kvar. Det gör den antingen det gäller Jönköpings län eller något annat län. Får jag be Åke Gustavsson att tala om var i er reservation ni socialdemokrater anvisar pengar till riksväg 31 i Jönköpings län.
Herr talman! Det är roligt att höra att man från borgerligt håll nu säger sig ha en vilja att leva upp till 1979 års beslut. Men den viljan är inte så stark att man förmår leva upp till den. Nu ligger man 1 miljard kronor under det belopp som riksdagen beslöt år 1979. Det vore alltså bra om man försökte koppla viljan till förmågan. Jag citerade tidigare vad vi i vår motion skriver om riksväg 31, och jag kan göra det ytterligare en gång. Men den här gången gör jag det för herr Komstedt privat, för jag vill inte trötta kammarens övriga ledamöter med det.

Herr talman! Den stora ökning av handelsflottan som ägde rum mellan 1965 och 1977 förklaras till stor del av ett ökat antal beställningar på stora fartyg från redarna. Strävan efter stora fartyg kan inte bara ses mot bakgrund av kravet på lägre transportkostnader. Huvudanledningen till samtliga beställningar på stora fartyg var en enorm felspekulation, vars orsaker kan sökas i Suezkrisen 1967, då kanalen stängdes för trafik. Denna stora felspekulation, som byggde på mycket kortsiktiga företagsekonomiska vinstintressen, har inneburit att den stora överskottskapaciteten på tonnage samtidigt med en minskad transportefterfrågan har lett fram till en svår konkurrenssituation. De svenska rederiernas gyllene tider när det gällde att spekulera i försäljning av fartyg var nämligen över. Tidigare hade fartyg inte betraktats främst som ett transportmedel, utan snarare som en vara. De svenska rederierna har t.ex. efter andra världskriget nästan utan undantag sysslat med fartygsaffärer i stor skala. Många svenska rederier hävdar att man under 1960-talet tjänade mer pengar på fartygsaffärer än på att frakta gods. Denna affärsfilosofi kom att kraftigt urholka de svenska rederiernas ekonomi under överproduktionskrisen 1976-1978, då priset på andrahandstonnage sjönk kraftigt. Men det förhållandet att en så stor del av den svenska handelsflottans lastkapacitet stod outnyttjad samt den höga belåningen på båtarna tvingade redarna att fortsätta sin försäljningsverksamhet trots de låga priserna. Sommaren 1978 påbörjades därför den svenska fartygsrealisationen. Totalt försvann 4-5 miljoner ton dW eller ca 40 96 av den svenska handelsflottan. Sjömanskåren har på fem år kraftigt decimerats, och binäringar, leverantörer och andra har drabbats hårt. På grund av tidigare felspekulationer är den svenska sjöfartsnäringen i dag i en akut kris. Nästan hälften av vår handelsflottas lastkapacitet var outnyttjad 1977, vilket förklaras av att 90 960 av flottan består av tankers eller bulkfartyg eller en kombination därav. I den krissituation som rederinäringen befinner sig i har redarna anpassat sig efter, som det heter, de rådande marknadsförutsättningarna. I klartext innebär detta utflaggning av fartyg. Man använder s.k. bekvämlighetsflagg. En ännu mer bestickande benämning är fiffelflagg. Med fiffelflagg menas att rederierna registrerar sina fartyg i vissa länder där de mot en viss avgift slipper att betala skatt på vinsten och sociala avgifter för besättningen. Besättningen i sin tur slipper betala skatt på sina löner, vilket kan reducera lönekostnaderna avsevärt. Bara under de senaste tre åren har den svenska staten förlorat hundratals miljoner kronor i skatteintäkter på grund av fiffelflaggning. Herr talman! Oceansjöfarten bedrivs i dag till ca 45 90 under bekvämlighetsflagg, till ca 10 26 under skandinavisk flagg och till 10 26 av japanska fartyg. De länder som vanligen tillhandahåller sådan bekvämlighetsflagg är Liberia, Panama, Cypern och Singapore, men ett antal andra länder förekommer på ITF:s lista över sådana länder. Den personal som anställs på dessa fiffelflaggade fartyg har inga möjligheter att driva några fackliga krav — i flera av dessa länder är strejk helt förbjuden. Den saknar också möjligheter att påverka sin arbetssituation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna och manskap från låglöneländerna, t.ex. Filippinerna, Indien, Pakistan och afrikanska länder. Detta gör att redaren kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer några krav på löner, arbetsförhållanden, säkerhet etc. Säkerhetskraven efterlevs på olika sätt. Till att börja med är dessa fartyg inte underkastade någon besvärande nationell fartygsinspektion. De olika ländernas behörighetshandlingar är mycket lätta att få ut, även om det finns ett antal formellt svåra krav. I många fall tvingas besättningarna att överträda gällande bestämmelser för att redarna skall kunna maximera sina profiter. Detta gäller t.ex. vid lastning, trafikseparationer, väjningsregler, spilloljehantering m.m., åtgärder som ofta utföres i strid mot vad man anser som gott sjömanskap. Inga av dessa länder har en egen sjömanseller sjöbefälsutbildning enligt de normer som råder i de traditionella sjöfartsländerna. Det är givetvis inte någon slump att just detta tonnage tillhör det mest olycksdrabbade. Det har lett till att en del länder, t.ex. USA, har föreslagit åtgärder för att hindra de värsta exemplaren från att trafikera deras farvatten. Det finns åtskilliga skäl för att gå till kamp mot fiffelflaggarna. Miljön på våra kuster är ett. Solidaritet med världens sjöfolk ett annat. Kamp mot skattefiffel och valutaflykt ett tredje. Från svensk sida kan man bidra till att stävja trafiken med bekvämlighetsflaggande fartyg dels genom att förhindra dem att anlita svensk hamn, dels genom att statliga och kommunala myndigheter och bolag inte använder sig av dessa fartyg för något slag av transporter. Eftersom fiffelflaggningen inte kan accepteras fullt ut från politiskt håll, på grund av de förlorade skatteinkomster och sysselsättningstillfällen som är förknippade med sådan utflaggning, säljer redarna sina fartyg och hyr in utländskt fiffelflaggat tonnage. Effekterna vad gäller de svenska skatteinkomsterna och den svenska sysselsättningen blir givetvis desamma. De svenska redarna har hittills kommit runt hindren med fiffelflaggning på detta sätt. Ett annat alternativ som f. n. diskuteras är att hyra ut fartygen, så att de kan bemannas med billigare arbetskraft. De svenska redarna skulle därmed behålla sina möjligheter till framtida spekulationer i fartyg men begränsa sina transportfunktioner. I sina avstyrkanden av vpk-motionerna säger utskottet följande: ”Målet för den statliga sjöfartspolitiken angavs vara att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel kan utföras på ett effektivt sätt till lägsta samhällsekonomiska kostnader.

Sålunda är 90 90 av det svenska tonnaget sysselsatt uteslutande i trafik på utländska hamnar. Som jag tidigare nämnt består 90 96 av flottan av tankers eller bulkfartyg eller en kombination därav. I dag är endast 10 96 av vår handelsflotta sysselsatt med att frakta svenska varor. Bara 18 96 av vår utrikeshandel transporteras på svenska fartyg. En annan inriktning och strukturell sammansättning av den svenska handelsflottan skulle innebära att den svenska utrikeshandeln kunde transporteras på svenska fartyg. Speciellt gäller detta närtrafiken och styckegodstransporterna inom Västeuropa, dit också merparten av vårt handelsutbyte går. Anser utskottet och kommunikationsministern att den nuvarande sammansättningen och strukturen av vår handelsflotta, som är ett resultat av rederiernas marknadsanpassning, är i stånd att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer?

Anser utskottet att en fortsatt utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg, en fortsatt utförsäljning och uthyrning av den svenska handelsflottan och över huvud taget hela bekvämlighetsflaggsproblematiken är de sunda former som den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i? Är detta de former som ett statligt redarengagemang skulle snedvrida genom en osund konkurrens? Fru talman! I fråga om hela den här problematiken, som är så väsentlig för sjöfartsnäringens utveckling, har socialdemokratin inga som helst konkreta förslag att komma med. Man nöjer sig med ett särskilt yttrande, där man deklarerar vad man tyckte i juni 1980 och fortfarande tycker men avstår från att föreslå. Den fråga som bör ställas till socialdemokraterna är följande. Vad är det som har inträffat sedan juni 1980 som gör att ni inte längre anser att det är befogat med några egna förslag på sjöfartspolitikens område? Vad är det som har inträffat på de få månaderna som gör att era tidigare förslag inte är relevanta längre? Vpk har en helt annan syn på den svenska handelsflottan och dess utveckling och framtid än vad utskottet med sin låt-gå-inställning uppvisar. Den framtida sjöfartspolitiken måste bestämmas av ett långsiktigt program. Till grund för detta måste ligga såväl samhällsekonomiska som sysselsättningspolitiska målsättningar. Behovet av en försörjningsberedskap måste också spela en avgörande roll. En ändrad trafikpolitik i Sverige, såsom vpk har föreslagit i andra sammanhang, skulle kunna stimulera en ökad sjöfart såväl för våra utrikestransporter till Västeuropa som för våra transporter inom landet. Den nuvarande transportpolitiken, med den utformning som transportstödet har fått, har medverkat till att en del av godsflödet till kontinenten överflyttats till landbaserade transporter, så att flera sjöfartsförbindelser har tvingats att upphöra på grund av otillräcklig lastvolym. Av våra inrikestransporter går bara 10 96 på sjön, medan 52 96 transporteras per lastbil och resten på järnväg. Det är alltså uppoch nervända världen — det dyraste transportmedlet har de största andelarna och det billigaste de minsta andelarna av transporterna. En ny trafikpolitik måste ändra dessa förhållanden och överföra transporter till inrikesoch kustsjöfart. En sådan inriktning är inte bara motiverad av ekonomiska skäl, utan den är angelägen också ur energianvändningsoch miljösynpunkt. Utvecklingen har visat att den framtida sjöfartspolitiken måste baseras på ett statligt ägande av fartygen och ökat inflytande för de anställda inom sjöfarten. Det finns skäl som talar för att ett statligt rederi även skall kunna bedriva leasingverksamhet med svenskregistrerade fartyg. Staten skulle då äga fartygen, som sedan hyrs ut till rederier, dock utan att dessa får köpoption. Leasing bör kunna ske även till andra, exempelvis sjöfolkskooperativ. Den statliga leasingverksamheten bör i framtiden aktivt bidra till den statliga rederiverksamhetens utveckling. Det är nödvändigt att ingripanden görs så att en större andel av den svenska utrikeshandeln transporteras på svenska kölar. Detta måste på längre sikt leda till att produktionsinriktningen för fartyg ändras från den nuvarande koncentrationen på s.k. cross-trading. Målsättningen bör vara att i framtiden övergå till vad som föreskrivs i UNCTAD-koden om 40-40-20, bl.a. genom bilaterala handelsavtal med u-länder. Denna kod, som allmänt kallas för 40 20-regeln, måste ses mot bakgrund av u-ländernas strävan att bygga upp sina handelsflottor. Denna strävan förklaras inte minst av ekonomiska skäl. För vissa råvaror är sjöfrakten en större inkomstkälla än själva varan. Därtill kommer de politiska och beredskapsmässiga skälen. För Sveriges del innebär en övergång till 40 20-regeln ökade möjligheter till handelsförbindelser med råvaruproducerande och progressiva u-länder, bl.a. till fördel för varven. Den skulle också innebära att den svenska sjöbefälsutbildningen och sjöforskningen kommer att ökas och förstärkas i internationell jämförelse. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner.

Fru talman! På den sista dagen av 1979/80 års riksmöte fattades beslut om nya riktlinjer för sjöfartspolitiken. Sjöfartspolitik tolkas i Sverige oftast enbart som ett näringspolitiskt begrepp. Men det är inte riktigt. Det gäller också svensk trafikpolitik. Svensk sjöfart bedrivs emellertid till mycket stor del som en näring långt bortom Sveriges kuster, på andra hav och oceaner, i trafik mellan andra länder, ofta med mycket liten anknytning till Sverige. Den formen av sjöfart ger oss intäkter i fftämmande valutor av ansenlig omfattning. Men särskilt många sådana fartyg under svensk flagg finns inte längre. Fartygen har sålts, och de sysselsättningstillfällen som där fanns är nu borta från svensk sjöfart. Under den senaste femårsperioden har hälften av den svenska handelsflottan försvunnit ur svensk ägo. Vi socialdemokrater efterlyste på ett tidigt stadium åtgärder från den borgerliga regeringens sida. Vi ville ha till stånd ett snabbt agerande av regeringen, men åtgärder för en långsiktig sjöfartspolitik och en sjöfartspolitisk målsättning saknades. När så regeringsförslaget kom förra året hade det som inte borde ha fått hända redan hänt. Vi ansåg att de förslag som kom förra året var otillräckliga för att ge stöd åt en offensiv näringspolitisk utveckling av sjöfarten. Vi varnade för passivitet från regeringens sida när det gäller sjöfartssektorn, så att den utveckling vi upplevt under andra halvan av 1970-talet inte skulle upprepas. Vi betonade att det behövdes en hög handlingsberedskap. Vi ansåg att ett statligt engagemangi sjöfartsnäringen — inte bara med pekfingret eller med morötter som lockbete, om jag så får uttrycka mig, utan också i form av ägarengagemang-— och sådant inflytande temporärt, eller kanske under längre tid, kunde bli nödvändigt. Ibland kommer sjöfartskonjunkturerna i mycket djupa och långvariga vågdalar mellan ibland mycket höga vågtoppar. Det kunde hjälpa näringens utövare, och det kunde stabilisera en näring som är så kapitalintensiv och därmed så känslig för konjunktursvackor, om dessa svackor skulle bli av litet längre varaktighet. Dessa våra förslag avslogs av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Vi vann inget som helst gehör när vi ville ha en handelsflotta som sysselsattes med sjöfrakter i stället för att i hög grad vara något som skulle kunna bli spekulationsobjekt i kortsiktiga affärer för svenska eller utländska privata intressen. Under de senaste månaderna har det rått stor oro inom den del av sjöfarten som gäller färjetrafiken med anknytning till den svenska västkusten. Det är sammanslagningar, det är tal om konkurser, det är upphörande av verksamhet, det är försäljning, inblandning av utländska intressen och utländskt övertagande, inte bara av färjelinjer, utan också av färjor och företag. Detta inger oro på många håll. De olika buden singlar runt och skapar ännu mer oro. Tusentals varsel om uppsägningar för de anställda har förekommit. De som är på detta sätt inblandade skickar telegram till kommunikationsdepartementet och kräver statlig medverkan för att arbetsplatserna inte skall säljas ut till andra länder med andra intressen än att ta till vara denna del av svenskt näringsliv, som ger sysselsättningstillfällen för svenskt sjöfolk och dessutom är en länk i det svenska trafiksystemet. Men vi har inte sett eller hört så mycket av någon handlingsberedskap och av vad en sådan skulle kunna ha för effekt. Jag hoppas ändå att det är regeringens önskan att behålla en så viktig länk i den svenska trafiken med utlandet som färjor under svensk flagg utgör. Det måste vara av ett nationellt intresse att bevara det svenska ägarinflytandet. Svensk färjetrafik med utlandet får inte bli ett spekulationsobjekt för olika privata finansiella intressen. Det måste vara ett intresse såväl för svenskt näringsliv i allmänhet som för dem som har sin utkomst direkt genom anställningar på färjorna. Det hade varit bra om vi i dag fått veta om och hur regeringen tänker tackla denna fråga, men regeringsbänken är tom. Vid behandlingen av den sjöfartspolitiska propositionen var en annan fråga som gäller service och sysselsättning uppe till diskussion och beslut. Det gäller frågan om bemanningen på sjöfartsverkets fartyg för isbrytning och sjömätning. Dessa fartyg bemannas av militär personal. Vi socialdemokrater anser av många olika skäl att dessa tjänster är civila och som följd härav bör utföras av civilt sjöfolk. Det fanns också gehör för denna ståndpunkt hos borgerliga ledamöter, men när det kom till votering hade man en annan uppfattning. Det blev ingen ändring. Vår uppfattning står fast, men det krävs vidare utredning. Det som skett tidigare måste kompletteras. Vi anser det därför nu inte meningsfullt att hos den nuvarande regeringen begära sådana åtgärder att denna fråga kan lösas på det sätt som vi förordat. Därför finns det ingen socialdemokratisk motion om detta nu. Men vår tanke finns kvar, och vi återkommer när det blir lämpligt. På samma sätt har vi socialdemokrater resonerat när det gäller de fria hemresorna för sjöfolket. I den frågan fattade riksdagsmajoriteten ett beslut så sent som i december. Därför anser vi det inte heller här vara meningsfullt att upprepa vårt krav. Men det har aviserats ett totalt upphörande av denna sociala förmån för sjöfolket. Om förslag härom skulle komma skall vi låta höra av oss. Vi skall då pröva om verkligen en enig borgerlig riksdagsmajoritet finns för en sådan åtgärd. Vi socialdemokrater har vid åtskilliga tillfällen tagit upp frågan om bekvämlighetsregistrering av fartyg. Vi kan säga att vi haft vissa framgångar på denna punkt. Det finns numera lagstiftning för att förhindra bekvämlighetsregistrering av svenska fartyg. Vi håller uppsikt på hur lagstiftningen tillämpas. Det görs då och då försök att kringgå lagen. Tillsammans med de anställdas fackliga organisationer försöker vi bevaka detta, så att inte andemeningen i det beslut som riksdagen fattat skall spelas bort. ”Bekvämlighetsregistrering är ett ovälkommet inslag i den svenska sjöfarten.” Det är något som riksdagen uttalat. Fru talman! Sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken — och detta är en viktig punkt som ofta kommer i skymundan — hoppas vi skall kunna behandlas av riksdagen inom ett år. Utredning pågår om kustsjöfarten. Det är en fråga där vi vunnit gehör för våra motionskrav. Vi avvaktar här ett kommande regeringsförslag. Vi har gjort en summering av de socialdemokratiska synpunkterna i ett särskilt yttrande till trafikutskottets betänkande. Vi har där sagt hur vi ser på de olika sjöfartspolitiska frågorna. Det skiljer sig på väsentliga punkter från de meningar som den borgerliga utskottsmajoriteten har. I betänkandet behandlas också ett antal motionsyrkanden, som delvis liknar tidigare framförda socialdemokratiska förslag. Men — som jag redan sagt — att begära utredningar och förslag av en borgerlig regering med starkt moderat inflytande om exempelvis statliga rederier anser vi inte vara meningsfullt. Därför har vi inte fogat några reservationer till betänkandet. Våra ståndpunkter finns i det särskilda yttrandet, där vi fäst uppmärksamheten på ett antal punkter. Fru talman! Därmed har jag kortfattat och summariskt presenterat hur vi socialdemokrater ser på sjöfartspolitiken.

Fru talman! Till Birger Rosqvist vill jag säga följande. Vi har flera gånger tidigare kunnat konstatera att de socialdemokratiska ledamöterna till en vetenskap utvecklat förmågan att i tal och skrift uttrycka sig så luddigt och dubbeltydigt som möjligt. Jag upphör naturligtvis inte att fascineras av den socialdemokratiska förmågan att uttrycka sig på detta sätt. När jag läser det särskilda yttrande som de socialdemokratiska ledamöterna avgett vid utskottets betänkande finner jag att det är mera intressant att tala om det som döljs däri än det som sägs däri.

Därför bör det nu skapas möjligheter — administrativt och praktiskt — för sjöfart i statlig regi med statsägda fartyg. Om dessa möjligheter hade funnits, kunde under de besvärliga åren stora kapitalförluster ha undvikits. Om staten hade övertagit en del av fartygen .

Fru talman! Vi lever ju i ett fritt land, och det finns möjligheter till fria tolkningar av vad den ene eller andre säger. Men jag noterar här till en början att min motdebattör fascineras av den vetenskap vi från socialdemokratiskt håll har visat i detta sammanhang, och det var ett gott betyg. När det gäller frågan om statligt ägarengagemang i svensk sjöfartsnäring var det på det sättet 1979, 1980 och även 1978, att svenska varv producerade ett antal fartyg på lager. Det fanns ingen beställare av dessa. Fartygen bara låg där. En del av dem sattes i trafik, andra såldes till priser som låg långt under den kostnad som det hade betingat att bygga dem. Det fanns även svenska rederier som tvingades att sälja ut dyra fartyg till rena vrakpriser. Vad vi menade och fortfarande menar var att om det hade funnits något intresse för och någon vilja från statens sida — möjlighet hade man kunnat skapa — att överta dessa fartyg, skulle svensk sjöfartsnäring och landet i sin helhet ha tjänat på ett sådant övertagande. Det hade t.ex. gått att använda tankfartygen till att hämta olja i Persiska viken och sedan lägga upp fartygen i olika fjordar i Sverige. Oljan steg kraftigt i pris. Fartygen steg senare också kraftigt i pris. Det var sådana fartyg som man tvingades sälja för ca 7 miljoner dollar. Några månader senare sålde köparna dem till priser som var tre gånger högre. Om fartygen hade fått lastas med olja i oljeländerna och sedan lagts upp på svenska uppläggningsplatser hade man gjort en mycket fin affär, eftersom oljepriset steg till fyra fem gånger inköpspriset. Hade intresse funnits hos den dåvarande svenska regeringen att göra dessa affärer hade man kunnat göra dem. I vågdalar, när dyra fartyg tvingas till försäljning på grund av att privata rederier kommer i likviditetskris, skulle vi mycket väl kunna driva rederiverksamheten i statlig regi. Vi skulle kunna ha en beredskap för att göra detta och för att köpa upp fartygen. Vi vet ju att om man byggt ett fartyg för 200 milj.kr. och det säljs ett år gammalt för 40 milj.kr. dröjer det inte så värst länge, förrän det finns möjlighet att få pengarna tillbaka. Men ingen beredskap för detta, ingen möjlighet att göra dessa affärer fanns. Den situationen kan åter uppkomma, och vi menar att vi skall vara beredda att möta den.

Fru talman! 1977, när nästan hälften av vår handelsflotta var overksam och upplagd, hade andrahandspriserna på fartyg sjunkit exempelvis för en 210 000-tonnare från 50 milj. USA-dollar i anskaffningsvärde till 5 milj. dollar i skrotvärde. Enligt det socialdemokratiska förslaget skulle alltså de förluster som redarna drabbades av vid den tiden överlastas på skattebetalarna. Staten skulle gå in som garant och täcka de förluster som rederierna hade skapat sig genom en tidigare felspekulation. Det skulle naturligtvis automatiskt vara detsamma som att man sade till redarna: Fortsätt ni med era spekulationer! Fortsätt ni med försäljningen, utflaggningen av era fartyg och utlandsetableringen! Vi har skapat garantier, administrativt och praktiskt för att vi, om spekulationerna skulle slå fel, med skattebetalarnas pengar kan ställa upp och garantera era fortsatta vinster. Med denna utgångspunkt är ni naturligtvis motståndare till våra förslag och till vad vi menar med statlig aktiv rederiverksamhet. Era förslag innebär en så kraftig subventionering av den svenska rederiverksamheten, att det i det nuvarande finansiella läget skulle vara inte bara fullständigt omöjligt att förverkliga förslagen utan absurt att framlägga dem över huvud taget. Det är det som är den egentliga anledningen till att ni inte nu lägger fram några som helst konkreta förslag i form av motioner med alternativ till den förda sjöfartspolitiken.

Fru talman! Om fartygen köptes för 50 miljoner dollar — jag tycker siffran verkar hög, men låt gå för den — och såldes för 5 miljoner dollar, så har jag väl inte menat, Alexander Chrisopoulos, att den svenska staten skulle gått in och köpt dem för 50 miljoner dollar. Men lika väl som en Hong Kong-kines, en grek eller en libanes köpte dessa fartyg för 5 miljoner dollar kunde svenska staten ha gjort det och behållit dem och sålt dem när priset blev högre. Det blev högre, och det kände man på sig att det skulle bli. Det tog inte heller så lång tid förrän priset steg. Man kunde dessutom ha använt fartygen för oljelagring, som många andra länder gjorde. Det praktiserades i Japan. Japanerna hade ett tag inte mindre än ett femtiotal kvartsmiljontonnare som låg ute on the high sea, som det hette, och sökte någon plats där man kunde lägga upp dem. De hade oljelast, och oljan steg i pris för varje dag. En privat redare i Sverige har inte möjligheter att sätta in så stort kapital som här behövdes. Men svenska staten skulle ha haft det. När oljan behövts hade den kunnat pumpas ur fartyget, och detta kunde sedan ha sålts till ett pris som låg långt över vad man hade gett för det — om det nu var så att man av någon anledning inte ville behålla det. — Det finns alltså en rent affärsmässig bedömning i det jag nu har sagt. Det är inte alls meningen att svenska skattebetalare skall vara med och finansiera redarnas felspekulationer, men om redarna har gjort felspekulationer kan ju svenska staten vara med och ta hem vinsterna på de spekulationerna. Då stannar de ändå inom landet. Redarna skulle för all del ha fått viss nytta av vinsterna, men den största nyttan skulle ha kommit hela svenska samhället till del. Alexander Chrisopoulos anklagar oss för att vi inte upprepar de här kraven. Som jag sade i mitt huvudanförande beror det på att den regering vi nu har inte är intresserad av detta, men Alexander Chrisopoulos vill gå till en borgerlig regering med ett starkt moderat inflytande och säga: Ordna ett statligt rederi! Det är helt meningslöst.

Fru talman! Eftersom socialdemokraterna bara har ett särskilt yttrande till betänkandet och då det här är en debatt som vi tidigare har fört, när vi tog de ursprungliga beslut som här refereras till, tänker jag inte ägna någon större del åt det särskilda yttrandet av den korta tid som tillmätts mig, utan jag skall ägna större delen av tiden åt vpk-motionerna. Låt mig ändå säga, när herr Rosqvist så alldeles bestämt påstod att man hade gjort stora vinster om man hade köpt olja, att det är lätt att vara klok i efterhand. Men vem var säker på att det fanns någon olja att köpa till de priserna? Skulle man köpa fick man köpa på spotmarknaden, och det var helt andra priser än dem som gällde enligt de avtal Sverige hade. Sverige tog hem all den olja som vi hade avtalat om. Möjligheterna att köpa billigt och några år senare ta hem vinster är inte lika uppenbara som man skulle kunna tro när man lyssnar till Birger Rosqvists framställning, som utgår från att man vid det aktuella tillfället kunde köpa till just de priser som gällde enligt långsiktiga avtal och inte skulle bli tvungen att gå till spotmarknaden. Jag tycker över huvud taget inte att staten skall spekulera och ägna sig åt den sortens transaktioner. Det kan komma surt efter. Andra gånger går det åt motsatt håll. — Nog om detta. Vpk-motionerna är inte så många, men de innehåller väldigt många yrkanden, varför jag inte kan fördjupa mig alltför mycket i dem allesammans. Låt mig börja med motionen 1000, som bl.a. hävdar att det skulle tas fram ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program. Vi menar att ett sådant har tagits fram. Man kan alltid diskutera hur detaljerat ett program skall vara, men riksdagen antog ett sådant i fjol, för knappt ett år sedan. Vpk kräver att det skall inrättas ett statligt rederi. Den regering vi nu har — och den står jag helt bakom — tror inte på lyckan i form av statliga rederier. Vi tror att det är bättre att de människor som har ägnat ett helt liv åt yrket får fortsätta att utöva det. Inga rederier skär f. n. guld med täljknivar, utan tvärtom gäller det att man är mycket skicklig och kunnig i branschen för att kunna befrakta de fartyg man har, på ett sådant sätt att de går ihop — vilket inte alla lyckas med i dag. Jag betvivlar att staten skulle vara skickligare på det området. Det finns snarare en stor risk för att samhället skulle få ökade kostnader och ta på sig förluster även med eventuella statliga rederier. Därför avstyrker utskottet också det motionskravet. Sedan har vpk ett knippe motionskrav, där det anförs att åtgärder borde vidtas för att förbättra situationen för inrikessjöfarten. På det området möter inte motionärerna några större invändningar från utskottet, utan utskottet har vid flera tillfällen föreslagit sådana åtgärder. Exempelvis har kanalavgifterna på Trollhätte kanal slopats, olika åtgärder har vidtagits för att öka det svenska kusttonnagets konkurrenskraft gentemot andra europeiska länder osv. Detta har varit viktigt och värdefullt, men ännu viktigare — och det har varit avgörande för utskottet — är att en utredare nu har tillsatts för att lägga fram förslag om vad som ytterligare kan göras för att förbättra inrikessjöfartens och kustsjöfartens konkurrenskraft. Han har fått i uppdrag att undersöka i första hand vilka åtgärder som kan vara till fördel för trafiken längs våra kuster och inre vattenleder. Mot den bakgrunden är det naturligt att utskottet menar att man får avvakta utredningens resultat innan man vidtar några ytterligare åtgärder. Därför avstyrker vi motionerna. Vpk tar upp UNCTAD-koden. Jag är närmast förbluffad över att man så hårt engagerar sig till förmån för den. Sanningen är att om UNCTAD-koden tillämpades stenhårt — dess bättre har den inte fått så stor anslutning att den trätt i kraft — så skulle svenska rederier förlora många möjligheter till sysselsättning i cross-trade-trafiken. Då skulle vi där vara i stort sett helt ute ur bilden. Vi har tvärtom bekämpat en strikt tillämpning av UNCTAD-koden. Sverige har för sin del beslutat stödja den variant som EG-länderna nu försöker genomdriva och som skulle innebära att Sverige fick större möjligheter att ta laster, även om de inte berör Sverige. Det tror jag är viktigt för sysselsättningen i rederinäringen. Möjligheterna att flagga ut fartyg har vi haft uppe till diskussion vid många tillfällen. Vi har en lag som reglerar även försäljningar, och den gällert.o.m. utgången av 1983. Innan vi har fått dess effekt utvärderad vill vi inte fatta några beslut om nya åtgärder. Vi avstyrker därför motionen även i det avseendet. Man har också begärt att kommunala och statliga myndigheter inte skulle få använda sig av bekvämlighetsflaggade fartyg. Internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till gör det inte möjligt att tillämpa ett sådant förfaringssätt. Det strider mot dessa konventioner. Jag har nu inte mera tid till mitt förfogande. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan även på alla andra punkter och därmed avslag på vpk-motionerna.
Fru talman! Det är kanske märkligt att vi i så stor utsträckning fokuserar den här debatten, som handlar om fartyg, på oljan. Det hänger samman med att de stora kvantiteter olja som vi och västvärlden förbrukar måste fraktas med fartyg. Det är alltså där oljan kommer in. Möjligheter att lagra olja fanns inte, sade Rune Torwald. Det är helt fel. 1978 fanns det olja, och det fanns fartyg. Av riksdagens protokoll kan man se att frågan aktualiserades i interpellationer till dåvarande handelsministern Burenstam Linder och sedermera till den efterföljande handelsministern Hadar Cars. De har båda beklagat att man inte gjorde uppköp och lagrade olja. Något som man under 1978 och i början av 1979 kunde vara säker på beträffande oljepriserna var att de skulle gå uppåt. Vad man också visste var att det fanns tomma tankfartyg. Olja fanns det att köpa. I Japan praktiserades detta i stor utsträckning. Saléns i Sverige hade två fartyg som man av finansiella skäl måste sälja i november 1978. De såldes till mycket låga priser till Finland. Sedan hade man ett likadant fartyg kvar — det såldes tre fyra månader senare, och det fick man tre gånger så mycket för som man hade fått för det första. Priserna steg alltså även på fartygen. Men när den svenska regeringen vaknade var både fartygen och oljan borta. Detta är bara en av de punkter där man kan visa på att en expansiv, aktiv sjöfartspolitik kunde ha hjälpt det här landet att tjäna pengar, både på fartyg och på olja, till nationen som helhet.
Fru talman! Jag kräver inte av någon att han skall fördjupa sig i alla vpk-motioner. Däremot kräver jag av utskottets talesman att han skall försöka fördjupa sig i de frågor som jag kommer att ställa till utskottet. I motiveringen för avslagsyrkandet på vpk-motionen nr 1000 anförs bl.a. att en sjöfartspolitik måste ha som mål ”att trygga landets transportförsörj ning i politiska och ekonomiska krissituationer”. Vi vet att den svenska handelsflottan — på grund av tidigare felspekulationer eller av profitskäl — i dag består till 90 20 av fartyg som trafikerar uteslutande utländska hamnar. Den består till 90 26 av tankfartyg och bulkfartyg eller av fartyg som är en kombination av dessa båda typer. Vi vet också att bara 18 90 av den svenska handeln går på svenska kölar. Då skulle jag vilja fråga följande: Anser utskottet att vårt lands handelsflotta med nuvarande sammansättning och struktur, som är resultat av rederiernas marknadsanpassning — det där med åratals erfarenhet, som Rune Torwald sade förut — är i stånd att trygga Sveriges transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer? Utskottet säger vidare att ett statligt rederiengagemang skulle snedvrida konkurrensen, som i dag utvecklas i sunda former. Anser utskottet att en fortsatt utflaggning av svenska fartyg, fortsatt utförsäljning och uthyrning av den svenska handelsflottan och över huvud taget alla de problem som sammanhänger med bekvämlighetsflaggningen — i dag går 45 96 av världens handelsflotta under bekvämlighetsflagg — är sunda former för sjöfartens utveckling? Är detta de sunda former som ni är rädda för att ett statligt rederiengagemang skulle snedvrida? Om ni inte anser det, vilka är då de sunda former i vilka sjöfartspolitiken utvecklas i dag?

Fru talman! Först till Birger Rosqvist: Jag sade inte att det inte fanns olja, utan jag sade att prisnivån är betydligt osäkrare. Det var inte så självklart vilket pris man kunde köpa olja till. Alexander Chrisopoulos vill att jag skall svara på om vi har de fartyg som krävs för att trygga vår försörjning i kritiska tider. Ja, det utgår vi naturligtvis ifrån. Det är inte bara svenska fartyg som sköter transporterna. Vi har också avtal, som är långsiktiga, med utländska rederier. Det hade vi också under föregående avspärrningsperiod -— vi har ju haft samma problem även tidigare. Givetvis är det de berörda myndigheternas sak att avgöra hur man har det med transportförsörjningen, men också med lagerhållningen. Det är två saker som skall samspela. Beträffande de former svensk sjöfart skall bedrivas i tycker jag att det är sunda former när konkurrensen gör att vi får så billiga frakter som möjligt. Det som är osunt är när man konkurrerar genom felaktig lönesättning för de anställda eller felaktig bemanning. Sådant försöker vi från svensk sida att komma åt på många olika sätt. Inte minst har Sjöfolksförbundet gjort en hel del mycket värdefulla insatser för att hindra att man konkurrerar med ojusta medel, dvs. genom att inte betala ordentliga löner till de anställda. Sjöfartsverket har till uppgift att se till att de båtar som kommer till Sverige är i sjövärdigt skick, och verket inskrider ju gång på gång. Jag menar att det är av betydelse för att de svenska rederiernas konkurrenskraft skall öka att man noggrant övervakar att de s.k. bekvämlighetsflaggade fartygen håller en rimlig och acceptabel standard. Men det är ju också så, Alexander Chrisopoulos, att många bekvämlighetsflaggade fartyg är minst lika moderna som de svenska, och dem kan vi inte hindra från att komma till svensk hamn bara för att de har främmande flagg. Vi är anslutna till en rad internationella konventioner som reglerar ländernas handel och agerande.

Fru talman! Nu säger Rune Torwald att vår handelsflotta i sig visserligen inte tryggar landets försörjning i politiskt oroliga situationer, men att vi har långfristiga avtal med andra länder som skulle vara någon sorts garanti för försörjningen i politiska krissituationer. Sedan säger han att det är klart att utförsäljningen av svenska fartyg, utlandsetableringen, utflaggningen och fiffelflaggsproblematiken är sunda utvecklingsformer.

Det är sunda utvecklingsformer — men för vem, Rune Torwald? Är det för det svenska samhället eller för de svenska privatkapitalistiska rederierna? I vems intresse ligger dessa sunda former? Den frågan återstår att besvara. Birger Rosqvist sade att det inte är någon idé att ställa frågor om statlig rederiverksamhet till den borgerliga regeringen. Är det därför ni inte kräver en statlig rederiverksamhet? Gör det saken bättre att ni tillsammans med den borgerliga regeringen avslår vpk-förslag om statlig rederiverksamhet?
Fru talman! Jag hade inte väntat mig att få replikera, men eftersom Alexander Chrisopoulos nu får angripa mig i en replik till Rune Torwald får det vara O.K. Vi socialdemokrater sammanfattar vad vi vill åstadkomma i fråga om sjöfartspolitiken i ett särskilt yttrande, och jag ber att få läsa upp de sista punkternai det, i den händelse Alexander Chrisopoulos inte har läst dem. Vi säger följande: ”Bl.

I dag kommer vpk med krav på att vi skall slå vakt om överlåtelselagen. Jag vill bara göra den intressanta noteringen.
Fru talman! Det är fel som Birger Rosqvist säger, att socialdemokraterna ställer krav, för ni kräver ingenting. Ni säger i ett till intet förpliktande särskilt yttrande vad ni tycker i största allmänhet, men det ni kräver i form av motioner finns ingenstans. Det finns alltså inget som helst alternativ till den borgerliga sjöfartspolitiken från den socialdemokratiska sidan. Om ni nu säger att ni tycker allt det här om statlig rederiverksamhet, varför röstar ni då mot våra förslag tillsammans med den borgerliga regeringen? Varför uppfattar ni tillsammans med den borgerliga regeringen de former under vilka sjöfartsnäringen nu utvecklas som sunda? Varför reserverar ni er inte på något sätt mot utskottets skrivning?

Fru talman! Låt mig avslutningsvis bara notera att det, som jag sade tidigare, finns svenska rederier som också äger fartyg under utländsk flagg. Om de inte gjorde det, Alexander Chrisopoulos, skulle de på grund av UNCTAD-koden inte kunna få de frakter som de nu kan få. Utflaggning av fartyg beror alltså till vissa delar på att man därigenom kommer åt frakter som man inte annars skulle komma åt. Man har emellertid fortfarande bestämmanderätt över dessa fartyg, och de kan tas hem för att i ett avspärrningsläge trygga Sveriges försörjning genom att frakta nödvändiga produkter.
Fru talman! Alexander Chrisopoulos säger att socialdemokraterna inte har något förslag till sjöfartspolitiskt program. Våra förslag utvecklade vi i motioner och i den debatt som fördes förra året när beslutet om sjöfartspolitikens inriktning fattades. En del av dessa krav har vi upprepat i samband med presentationen av den s.k. besparingspropositionen i december 1980. Tyvärr har vi fått dåligt gehör för en del av dessa krav. Men vi anser det inte meningsfullt att upprepa dem nu. Därmed är det naturligtvis inte sagt att vi har uppgett dessa krav. Det är vad jag har försökt förklara här i dag, och det har vi manifesterat i vårt särskilda yttrande till detta betänkande. Alexander Chrisopoulos frågar varför vi inte kan biträda de krav som vpk ställer. Ja, en del av dem är rent ut sagt orealistiska. Ett av dem går ut på att förbjuda bekvämlighetsflaggade fartyg att komma till svensk hamn. Den möjligheten har vi inte, utan vi måste uppfylla våra internationella förpliktelser på det området. Hur skulle f. ö. ett genomdrivande av era krav ha tett sig för varven? De har byggt åtskilliga fartyg som direkt har försetts med Liberiaflagg. Och det visste man redan när beställningen gjordes. Om vi hade följt vpk:s krav, så skulle man alltså ha tackat nej till dessa kontrakt och inte byggt fartygen. Sådana underligheter i era motioner gör det mycket svårt för att inte säga omöjligt att stödja dem. Var vi står i den här frågan tror jag gott manifesteras av våra tidigare insatser i form av motioner och yttranden. Innehållet i dessa gäller fortfarande för den svenska socialdemokratins sjöfartspolitik.
Fru talman! Till Rune Torwald vill jag säga att vad vi kräver är en successiv anpassning av den svenska sjöfartsnäringen till UNCTAD-koden 40-40-20. Den skulle kopplas ihop med bilaterala handelsavtal med råvaruproducerande och progressiva u-länder. Det skulle i sin tur successivt ändra den svenska flottans struktur så att den på ett bättre sätt än i dag anpassades till att frakta svenska exportvaror. Men lägg märke till att vi talar om en successiv ändring, inte en plötslig och hastig. Jag vill fråga Birger Rosqvist om han anser att vårt krav, att statliga och kommunala myndigheter och bolag inte skall använda sig av dessa bekvämlighetsflaggade fartyg, också är ett orealistiskt krav som han och övriga socialdemokrater absolut inte kan ställa sig bakom.
Fru talman! Nej, vi tycker i och för sig inte att det är ett orealistiskt krav. Vi har själva rest det ett flertal gånger, och det fanns med i en socialdemokratisk reservation när riksdagen i juni förra året tog det sjöfartspolitiska beslutet. Vi står kvar vid vad vi då sade.

Fru talman! I mitten av januari uppvaktades Dalarnas riksdagsmän av allvarliga kommunalmän från de båda Västerbergslagskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Som kommunalmän har de mött alla bekymmer som följt i spåren av kriserna vid stålverk och gruvor. Luttrade som de är av befolkningsminskning, minskat antal arbetstillfällen, svår arbetslöshet och andra bekymmer får de ägna en ganska stor del av sin tid åt att försöka hitta ersättningsindustrier. Deras ärende vid uppvaktningen var att påtala en — enligt deras mening — stor orättvisa som de mött i sitt arbete, ett problem som bl.a. hindrar lokaliseringsarbetet. Det ligger till så här. I riksdagens beslut placerades samtliga Dalakommuner utom två i någon stödzon. Av någon svårförklarlig anledning kom inte Ludvika och Smedjebacken i fråga — detta trots att länsstyrelsen föreslagit att transportstödet skulle utvidgas till att gälla företag även i de båda nämnda kommunerna. Länsstyrelsen hade i sin argumentering helt riktigt framhållit att strukturomvandlingen inom gruvoch stålindustrin med all sannolikhet kommer att innebära mycket stora problem för näringslivet i de båda kommunerna under 1980-talet. Naturligtvis är det svårt att se det rättvisa i att Ludvika och Smedjebacken lämnats helt utanför systemet med transportstödzoner, sedan norra länsdelen placerats i transportstödzon 3 och intilliggande kommuner i zon 1. Kommunalmännens besök ledde till att den socialdemokratiska länsgruppen motionerade om att riksdagen hos regeringen skulle begära en översyn av bestämmelserna om transportstödzoner, så att Ludvika och Smedjebacken kan införlivas i stödet. Det gäller alltså motion 571. Under motivering att riksdagen uppdragit åt transportrådet att undersöka om stödet är ändamålsenligt och effektivt hemställer utskottet att riksdagen skall avslå vår motion. Jag skall inte ställa något yrkande i dag. I stället hoppas jag att mina partivänner i utskottet bevakar att det verkligen händer något på det område som motionen berör. Varom inte finns det all anledning att återkomma. Uppenbara orättvisor bör inte få bli bestående hur länge som helst.

Fru talman! Jag skall ta upp ett problem liknande det som nyss föredrogs från Dalarna. Det gäller två kommuner i Gästrikland, som på samma oförklarliga grunder inte har fått fördelen att bli inplacerade i transportstödsområdet. Frågan om inordnandet av dessa två kommuner, Hofors och Ockelbo, i transportstödsområdet är uppe i denna kammare för tredje gången. Det borde naturligtvis inte vara så. Det borde i stället ha varit en självklarhet att dessa två kommuner skulle ha omfattats av transportstödet. Vi kan inte komma ifrån att transportstödet har införts av regionalekonomiska skäl och att det naturligtvis har en viss betydelse, även om det kan vara svårt att mäta effekten av sådana här åtgärder. Men att det har betydelse är självklart, och det påpekades också när transportstödet infördes. De olika zoner som gäller följer också i stort den regionalpolitiska stödområdesindelning som fanns tidigare. Praktiskt taget alla kommuner som är inplacerade i stödområde 3 har också blivit placerade i motsvarande transportstödszon 1. Undantagna är fyra kommuner av 27. Vi hörde nyss talas om två från Kopparbergs län, och här har vi två från Gästrikland, Hofors och Ockelbo. Båda dessa kommuner har svåra sysselsättningsproblem. Hofors är en typisk enindustrikommun. Dessutom har Hofors f. n. den största befolkningsminskningen procentuellt av landets samtliga kommuner. När det här ärendet tidigare har varit uppe till behandling har inte utskottet redovisat någon som helst motivering till att dessa två kommuner i Gästrikland ställs utanför transportstödet. Man kan inte anse att dessa kommuner ligger bättre till än andra kommuner som har fått förmånen att bli inplacerade i transportstödszon. Den enda slutsats man kan dra är att det måste ha begåtts ett misstag på departementet som man i efterhand inte vill kännas vid eller rätta till. Man kan inte göra någon annan tolkning, eftersom det inte någon gång har framförts en hållbar motivering till att plocka ut fyra kommuner av de ifrågavarande 27 och lägga dem utanför transportstödsområdet. Det är tydligt att prestige i denna fråga går före förnuft. I det betänkande som vi nu behandlar har utskottet inte heller lämnat några motiveringar. Utskottet hänvisar i stället till den utredning som arbetar med en översyn av transportstödet. Det är bra att en sådan översyn kommer till stånd, och vi får hoppas att detta misstag rättas till. Men det säger ingenting om den horribla behandling som dessa kommuner har utsatts för under hela denna tid. Misstaget borde naturligtvis ha rättats till tidigare och inte nu i samband med att en utredning skall se över hela transportstödet. Här har det tydligen inträffat någonting som inte är just, och det borde man erkänna och rätta till innan man hänvisar till utredningar som sitter och arbetar. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till motionerna 381 och 1355.

Fru talman! I motion 1980/81:755 tar vi upp transportstödet och indelningen i transportstödszoner. Vid riksdagens beslut 1980 om transportstödsområden placerades samtliga dalakommuner utom Ludvika och Smedjebacken i någon stödzon. Den som tittar på kartan över stödområdena i Dalarna kan få den uppfattningen att Ludvika och Smedjebacken är de enda kommuner i Dalarna som saknar problem. Så är nu inte fallet — tvärtom. Med den strukturomvandling som ägt rum inom gruvoch stålindustrin har dessa båda kommuner mycket stora problem. Behovet av ersättningsindustrier är stort, och flera företag brottas med lönsamhetsproblem då väsentliga delar av deras uppdragsgivare försvunnit i samband med rationaliseringar. Delar av liknande problem återfinns i närliggande kommuner. Skillnaden är bara att företagen där åtnjuter transportstöd och därmed har bättre konkurrensförmåga. Som det nu blivit har de båda kommunerna hamnat i strykklass. Det vore mera rimligt om transportstödet följde stödområdesindelningen, då avståndsfaktorn i jämförelse med flera andra stödberättigade kommuner kan anses vara densamma. Jag är väl medveten om att vi inte kan utvidga stödområdena i vilken utsträckning som helst. Risken är då att så småningom hela landet är ett enda stödområde, och därmed har stödet mist sina effekter och endast blivit en subvention till transporter inom hela landet. Men i det här fallet är det missriktat att lämna de två kommuner som har de största problemen i länet utanför transportstödsområdet. För att skapa samma villkor för kommuner med likartade problem måste transportstödet fördelas med hänsyn till samtliga kriskommuner som har betydande transportkostnader för att på så sätt likställa kommunernas konkurrensmöjligheter. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till transportrådets utredning, och det är då min förhoppning att denna utredning inom en snar framtid kan lägga fram förslag så att dessa båda kommuner jämställs med övriga kriskommuner vad gäller transportkostnader. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än det som ett enigt trafikutskott har lagt fram.
Fru talman! I motion 1355 har vi framställt yrkande om att även Hofors och Ockelbo kommuner bör inordnas i transportstödsområdet. De flesta kommunerna i de fem Norrlandslänen samt Kopparbergs och Värmlands län, som tillhör stödområde 3, ingår i transportstödsområdet. Det är endast fyra kommuner som också tillhör stödområde 3 som ej har inplacerats i transportstödsystemet, däribland kommunerna Hofors och Ockelbo. Någon saklig motivering kan jag ej finna till varför företag i dessa kommuner ej skall kunna utnyttja transportstödets förmåner. Transportstödet är ett av de regionalpolitiska medel som finns att sätta in som stöd för utsatta kommuner. Såväl Hofors som Ockelbo är i stort behov av alla regionalpolitiska stödåtgärder för att bl.a. stärka sysselsättningen. Behovet av ett mer differentierat näringsliv är stort i båda kommunerna. Näringslivet i Hofors kommun är i hög grad koncentrerat till SKF Steel, och Hofors är den kommun i riket som är mest beroende av stålindustrin. Ockelbo är i hög grad beroende av skogsoch jordbruket. Båda kommunerna har en mycket låg andel förvärvsarbetande kvinnor beroende på det ensidiga näringslivet. Jag vill även framföra att Hofors befolkningsmässigt är den kommun i riket som minskat mest under 1970-talet — en trend som tyvärr verkar att fortsätta om man ser till 1980, eftersom Hofors även detta år var den kommun som minskade mest i riket procentuellt sett. I utskottets yttrande över vår motion hänvisas endast kort till att transportstödet f.n. är föremål för utredning, och därmed avstyrks motionen. Utskottet har ej gett uttryck för någon viljeinriktning i frågan, vilket jag starkt vill beklaga. Skulle utskottet ha gjort det tror jag säkert att man skulle ha kommit fram till att såväl Hofors som Ockelbo kommuner befinner sig i en sådan situation att även de borde ingå i transportstödsområdet. Fru talman! Läget för de båda kommunerna är så akut och oroande att omedelbara åtgärder är ytterst angelägna. Det finns ej något tidsutrymme att invänta ett utredningsförslag. Då kanske det tar flera år innan beslut kan fattas i frågan. Jag yrkar därför bifall till motion 1355.

Fru talman! Jag kan mycket väl förstå att man från olika håll i landet reser krav i samband med diskussionen om transportstödet. Det är utan tvivel så att transportstödet i sin nuvarande form behöver ses över. Det har trafikutskottet också varit medvetet om, och därför har vi tidigare yrkat att så skulle ske och fått gehör för det i kammaren. Det är detta förslag som nu har lett till att regeringen har satt till en utredning som skall se över transportstödet. Självfallet får man utgå från att denna utredning förutsättningslöst prövar alla de här idéerna om hur transportstödet skall utformas, men jag vill gärna säga att det naturligtvis också är angeläget att utredningen prövar om den nuvarande formen för transportstödet är den riktiga. I den mån man kommer fram till det, är det givetvis också viktigt att man prövar om de gränser som f. n. gäller är de riktiga. Men att riksdagen i det här läget skulle uttala sig om vilka bestämda delar av landet som skulle inordnas i transportstödsområdet tycker jag vore utomordentligt olämpligt. Detta har också varit utskottets samlade mening, och därför har vi avstyrkt de här motionerna.
Fru talman! När det gäller de fyra kommuner som vi nu debatterar är det ändå märkligt att det inte någon gång under debatten har lämnats någon som helst motivering till varför just de två kommuner i Gästrikland, som jag närmast talar för, av de 27 som tillhör stödområde 3 skall plockas ut och hamna utanför transportstödet. Det måste väl i himmelens namn ha funnits något slags skäl till att just dessa kommuner undantogs när det här beslutades en gång, medan alla övriga kommuner i samma stödområde inordnades i transportstödszonen. Det har aldrig lämnats någon tillfredsställande förklaring till detta. Det är närmast den förklaringen från trafikutskottet som man efterlyser, eftersom utskottet nu har behandlat denna fråga flera gånger. Varför har man inte angett skälen till att fyra kommuner i landet lyfts ut ur en generell stödform, som alla de andra kommunerna inom området har fått? Som det har sagts här från flera håll, från representanter för både Kopparbergs och Gävleborgs län, är detta kommuner som har minst lika stora problem som andra. Jag tycker att det är litet svagt att bara hänvisa till att det pågår en utredning. Man skulle ha kunnat rätta till detta utan att avvakta vad utredningen kommer fram till, för de här kommunerna behöver stödet nu och har behövt det länge.
Fru talman! Jag antar att Oswald Söderqvist, när han befinner sig i en något lugnare stämning, är medveten om att det inte bara är för dessa kommuner som det här kan vara problematiskt. F.n. har vi inte här i riksdagen yrkanden från andra kommuner, men vi vet att det fanns sådana tidigare, innan trafikutskottet tillstyrkte det beslut som ledde till den här utredningen. De bekymmer som redovisas i dessa fyra kommuner finns också it.ex.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
Fru talman! Det är inte fråga om att föra debatt i konstruktiva eller icke konstruktiva former. Det är enligt min mening väldigt konstruktivt att föra debatten i den svenska riksdagen, och det kan väl inte skada. Faktum kvarstår, att här har fyra kommuner av 27 undantagits när den här stödformen infördes. Alla dessa 27 kommuner tillhörde ett visst stödområde enligt den regionalpolitiska stödområdesindelningen. Samtliga kommuner utom fyra inordnades i en viss transportstödszon när transportstödet infördes. Fyra kommuner lyftes alltså ut, och man har aldrig fått någon hållbar motivering till varför detta skedde. Det är detta som är svagheten i utskottets motivering, och det har inte blivit bättre av vad som här har sagts av utskottets företrädare.

Fru talman! Jag ber med hänvisning till den debatt som vi fört tidigare i det här ärendet att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter utom mom. 9, där jag yrkar bifall till reservationen.
Fru talman! Jag ber att med hänvisning till vad jag anförde i den tidigare debatten få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna väckte av ett förbiseende inte någon motion i anledning av regeringens skrivning beträffande statliga myndigheters tidskriftsutgivning. Vi har därefter inte haft någon möjlighet att påverka ärendet i utskottet, eftersom vi är utestängda från detsamma. Detta gör det nödvändigt för mig att nu yrka avslag på konstitutionsutskottets hemställan i betänkande 1980/81:20, punkten 6, som behandlar samhällsinformationen. Vi kan nämligen av en rad skäl inte godta de principer som läggs fast i budgetpropositionen om statliga tidskrifter. Jag skall här i korthet bara nämna några. Först och främst handlar det om en viktig demokratisk princip, nämligen allas vår rätt att utan kostnad få information om våra rättigheter och skyldigheter. Vår uppfattning är att samhällsinformationen skall förbättras och inte försämras, och att det måste finnas möjlighet till mångfald. Enligt propositionen skall journalisterna nu dessutom reduceras till megafoner. Det finns också, fru talman, stor risk för att i framtiden privata och kommersiella intressen kommer att få större spelrum. Elisabeth Gustafsson har i en belysande artikel i Dagens Nyheter behandlat frågan, och jag skall citera något ur den.

Varje försök att begränsa samhällsinformationen måste betraktas som ett stegifel riktning.

— Det finns nämligen stor risk för att en rad tidskrifter nu kommer att tvingas att läggas ner.

Med det, fru talman, yrkar jag alltså avslag på punkten 6.

Fru talman! Låt mig allra först påpeka att det är ett enhälligt utskottsbetänkande som framläggs. Som Eva Hjelmström påpekade finns det heller inte någon motion i den fråga som hon tog upp i sitt anförande. Nu kan naturligtvis de statliga myndigheternas och de statliga verkens tidskriftsutgivning vara värd en egen mässa, men jag tycker att det då också är på sin plats att litet grand granska det något svepande anförande som Eva Hjelmström höll i det här ämnet. Vi har faktiskt en överinformation i vårt samhälle, och detta är ett växande problem. Informationsverksamheten i de statliga verken och myndigheterna kostar i dag 385 milj.kr. eller 1 90 av deras totala kostnader. Alla dessa pengar går naturligtvis inte till tidskriftsutgivning — det vill jag inte alls påstå — men siffran ger ändå ett besked om att det finns anledning att vara kritisk mot den utveckling som har ägt rum på det här området. 1969 hade vi 62 statliga tidskrifter. 1976 fanns det ca 100. Nu finns det 148— det var i alla fall siffran för 1980. Ytterligare 18 planeras att ges ut. Detta framgår av riksrevisionsverkets rapport 1980. Vad-man kanske framför allt skall fästa sig vid när det gäller denna utveckling är den omständigheten att de här tidskrifterna ganska litet sysslar med att informera om vad Eva Hjelmström tyckte var riktigt, nämligen om medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Enligt den här revisionsrapporten har det gjorts en enkät hos berörda tidskrifter. Av denna framgår att det bara är 4 96 av de externa tidskrifterna som anser denna informationsuppgift vara den viktigaste. 26 90 vill mera allmänt informera om myndigheten, dess verksamhet och dess verksamhetsområde. 10 90 anser att det är viktigast att informera i syfte att påverka attityder och/eller beteenden. 60 96 av tidskrifterna vill syssla med andra, viktigare uppgifter. Jag har med detta inte velat säga att det är fel att tidskrifter sysslar med att påverka attityder och beteenden. Det är nödvändigt exempelvis när det gäller trafiksäkerheten. Det kan vara nödvändigt när det gäller att beskriva SIDA:s uppgifter. Men det är bara ett fåtal tidskrifter som kan sägas ha den uppgiften. Vad som händer här, fru talman, är att man driver en tidskriftsverksamhet i konkurrens med tidskrifter som ges ut av organisationer och för all del också av enskilda. En statlig tidskriftsutgivning, som undan för undan växer och som konkurrerar med andra tidskrifter, är icke någon önskvärd utveckling i vårt samhälle. Vi skall inte ha några statliga megafoner, sade Eva Hjelmström, och i det avseendet vill jag instämma med henne. Men för att förhindra att vi får statliga megafoner, så behövs faktiskt den översyn som den här rapporten ger fog för, som föredragande statsrådet anser vara nödvändig och som utskottet ansluter sig till. Låt mig också påpeka som en viktig sak att kammaren redan vid 1975/76 års riksmöte beställde en rapport, en analys och en utvärdering av detta problem. Det är detta som skett — det är det materialet som nu ligger på kammarens bord. Fru talman! Jag finner alla goda skäl tala för ett bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag är medveten om att utskottet är enigt, men det förbättrar ju inte sakförhållandena. Sven-Erik Nordin talar om överinformation. Jag kan förvisso hålla med om att vi har en överinformation i vårt samhälle. Men frågan är nu vilken information som kommer att tillåtas ta överhanden. Jag kan inte komma ifrån att det til syvende og sidst gäller medborgarnas rätt till insyn och information. Det är inte det man skall skära ned på, om man skall begränsa informationsflödet. Sedan sade Sven-Erik Nordin att 1 96 av kostnaderna går till informationsverksamhet. Jag tycker nu inte att detta är särskilt mycket. Hur mycket tidskrifterna tar av detta är också oklart — det är emellertid betydligt mindre. Sedan till vilken typ av artiklar, vilken typ av information vi behöver. Nu vill alltså de som står bakom detta förslag strypa yttrandefriheten — man skall över huvud taget inte få vara attitydpåverkande annat än i undantagsfall. Jag tror, fru talman, att såväl allmänhetens intressen som de statliga myndigheternas egna intressen skulle må väl av att vi fick fler engagerande, diskuterande och kritiskt granskande artiklar.